Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min enkla fråga. Eftersom denna enkla fråga kom att följas av två interpellationer har möjlighet beretts till ett mera uttömmande meningsutbyte i fråga om gåvomedlen till vissa fonder. Denna fråga är mycket intressant och viktig. Man kan därför möjligen beklaga att det mest »försvarsvänliga partiet», högerpartiet, är så fåtaligt representerat. Fru Eriksson i Stockholm och herr Kellgren har redan anfört huvuddelen av vad jag hade tänkt säga. Men jag vill ändå anföra några synpunkter.

Stenman AB och många fler — jag nämner endast några. En del av dessa företag har mycket stora leveranser till försvaret. Alla är medvetna om att den generöse givaren till de fonder som här diskuteras har en mycket stabil ställning i dessa företag.

Det har i försvarsministerns svar redogjorts för de ändamål till vilka dessa pengar har använts. De har bl.a. tagits i anspråk för att sprida skriften ÖB 65. Jag skall inte gå in på någon sakbehandling av denna skrift utan vill bara anmäla att min uppfattning inte överensstämmer med vad som anföres i den näst största rubriken i densamma, där det heter: Spänningen i världen består — inga verkliga nedrustningstendenser. Detta är inte helt korrekt och ger enligt min mening inte en fullständig bild av den utrikespolitiska och militära problematiken. Det andra ändamål till vilket gåvomedlen gått är enligt försvarsministern spridning av skriften Vårt Försvar. Det kan ha sitt intresse att något granska denna tidskrifts profil. Enligt vad tidskriften själv anser skapades dess profil under »försvarsdebatterna år 1890». Tidskriften utges som bekant av Allmänna försvarsföreningen och är egentligen ett inofficiellt militärt propagandainstrument. I en nyligen utkommen bok med den inte helt oemotsagda titeln »Svensk militär tänker» karakteriseras denna tidskrift såsom konservativt renlärig, Varför användes gåvomedlen just för att sprida denna tidskrift? Tidskriften är som regel mycket följsam gentemot överbefälhavarens intentioner och har en starkt kritisk inställning till de ramar för försvaret som riksdagen dragit upp. I nr 3/1965 av denna tidskrift understryker man överbefälhavarens åsikt att den år 1964 fastställda målsättningen för krigsmakten egentligen är alltför begränsad, men man anser sig på samma gång utan svårighet kunna ställa sig bakom ÖB när denne i öB 65 inte vill framlägga något preciserat förslag till en vidgad målsättning. Något eget förslag till målsättning har tidskriften inte heller, men det är ganska karakteristiskt för dess allmänna linje att den uttalar att försvaret »redan är krympt under minimigränsen». Det är alltså för att sprida denna tidskrift som man använt en del av gåvomedlen. Jag skulle vilja fråga försvarsministern om inte också, såsom framgår av en pressuppgift, en del av dessa gåvomedel använts till presskonferenser som ÖB genomfört. Jag tänker härvid på de presskonferenser, där ÖB klargjorde sin ståndpunkt i kärnvapenfrågan. En eftermiddagstidning har vidare beträffande utnyttjandet av dessa medel bidragit med en redogörelse, vilken kompletterar försvarsministerns framställning. Vissa av dessa utgifter kan vara av betydelse. Vid luncher har samtliga partiledare fått favören att orienteras om den militära problematiken. För utdelning av foton av ÖB o. d. förstår jag att det kan behövas särskilda fonder, då sådant väl inte kan räknas som led i den militära beredskapen. Detsamma gäller chockladpåskäggen i samband med ÖB:s USA-resa. Däremot undrar jag om inte reparation, för kr. 3: 85, av ÖB:s portföljer, i vilka han skall bära sekretessbelagda handlingar, rimligen kunde betalas med pengar från de fem miljarder som riksdagen anslår.

M. Ericsson eller ASEA för att vara givare.

Personligen tror jag att mycket vore vunnet, om alla fonder av det här slaget slopades. Om jag har räknat rätt uppgår de till 33 stycken, varav vissa bär namn av sådana personer, som under tidigare årtionden spelat en viss roll inom svenskt försvar, men kanske inte på ett alltid så hedrande sätt. Herr Kellgren talade om den värnpliktige ordonnansen som gjorde sig skyldig till tillgrepp i ÖB:s kassaskåp. Jag vet inte om vederbörande är dömd. Man skulle möjligen kunna säga att, inte vid brottets begående men väl efteråt, har vissa förmildrande omständigheter framkommit tack vare den offentlighet som ändå kommit till stånd i frågan. Jag vill härmed sluta mitt anförande och avvaktar bl.a. svar på de frågor som fru Nancy Eriksson, herr Kellgren och jag ställt.
Herr talman! Jag skall först försöka besvara de frågor som ställts till mig. Fru Nancy Eriksson frågade om kostnaderna för de trycksaker som bekostats med pengar ur försvarsupplysningsfonden, och där har tilltrycket till ÖB 65 kostat 10 000 kronor och till Vårt Försvar 4 800 kronor. Vidare frågade fru Eriksson om ÖB bara har de angivna 7 000 kronorna för täckande av representationskostnader. Där kan jag svara att utöver de pengarna kan ÖB begära — och har också begärt — att medel ur anslagsposten Extra utgifter skall utgå vid framför allt utländsk representation. Under åren 1964, 1965 och 1966 har därför utöver de 7 000 kronorna anslagits nära 50 000 kronor. Jag vill betona att pengarna nästan undantagslöst har utgått i samband med besök av utländska högre militära representanter. Jag vill i sammanhanget erinra om att det dessutom utgår mycket stora anslag till försvarsupplysning. För det sammanlagda militära försvaret har de anslagen uppgått till cirka en halv miljon kronor om året. Pengarna går hu vudsakligen till kostnader för tidningar, tidskrifter och personal. Sedan frågade herr Jansson om inte en del av krigsmaktfrämjandefonden hade använts för sådana konferenser som ÖB hållit.

Den är följande: Det blir sammanlagt 59 950 kronor, och det är det belopp som utgått ur den fonden. Sedan frågade fru Nancy Eriksson också när det fordras tillstånd för mottagande av gåva. Svaret är att tillstånd fordras för varje gåva, oavsett beloppets storlek. Och när man bedömer beloppet, skall naturligtvis hänsyn tagas till den sammanlagda summan. Redovisningsskyldighet föreligger för mottagna belopp. I övrigt hänvisar jag till justitiekanslerns tolkningar. Han har ju i sin utredning klarlagt hur kungörelsen enligt hans mening bör tolkas. Att kungörelsen i vissa hänseenden är oklar framgår av mitt svar. Herr Jansson frågade på slutet vad som kan menas med det som jag har citerat ur JK:s beslut. Hur angeläget det är att veta vem som är givare framgår verkligen av JK-utredningen, där en anmärkning riktas mot en generaldirektör och där i den anmärkningen också ingår att han inte tagit reda på vem som var givare till dessa fonder. Så har jag tolkat justitiekanslern. Det allvarligaste, herr talman, var herr Kellgrens slutord, där han kom till den slutsatsen att det obehagliga som har förekommit innebär att förtroendet för överbefälhavaren är förbrukat. På det vill jag svara att jag finner det som har passerat olämpligt; det framgår klart av mitt svar. Men jag anser inte att det rubbar förtroendet på sådant sätt att det finns anledning att kräva en förändring på ÖB-posten. Jag har haft ingående samtal med överbefälhavaren och skaffat mig garantier för att något liknande inte kommer att inträffa. Fonderna är avvecklade, de medel som stod kvar av fonderna, c:a 4 000 kronor, har överlämnats till Folk och Försvar.

Herr talman! Jag tror inte att det är viktigast att tala om beloppens storlek. Jag tror inte heller att det har något som helst värde att tala om att man har köpt det ena eller andra. Frågans kärna efter mitt sätt att se är, om man i det här sammanhanget har följt tjänstereglementet för krigsmakten. Om man läser igenom detta reglemente understrykes där hur viktigt det är att den som står i ansvarig ställning skall följa givna föreskrifter och fullgöra arbetet under ansvar.

Nu gör jag den reflexionen: hade inte detta inbrott skett skulle vi inte ha kunnat uppdaga saken. Den leder till frågan : Förekommer det inom försvaret flera handlingar som man döljer och icke vill redovisa för den högsta ansvariga myndigheten? Vi kan självfallet inte ha en försvarsledning som utför handlingar vilka endast kommer i dagen under utomordentliga förhållanden och genom att någon — som i detta fall — anses ha utfört ett brott. Det är angeläget att — såsom stått att läsa i Dagens Nyheter — stryka under det olämpliga i att försvarsledningen tar emot gåvor från bl.a. försvarsindustrien. Om en självlärd kommunalman ute i bygderna skulle ha förfarit på ett sådant här sätt, skulle det allmänt ha ansetts att han borde förstå att han var olämplig för sin uppgift.

Jag har fått många telefonsamtal från officerare och andra som frågat: »Om ÖB kan få göra på detta sätt, varför skall då vi andra alltid vara tvungna att handla under ansvar?» Det skulle finnas mycket att tillägga, herr talman.

Jag förutsätter att MO kommer att pröva saken ur riksdagens synpunkt. Om den som avslöjat detta döms, så är det givetvis nödvändigt att de som — enligt mitt sätt att se — har förorsakat att förtroendet till högsta ledningen brister också blir föremål för undersökning. Saken måste klaras ut — omdömet kan inte sägas ha varit det bästa. Jag förstår försvarsministerns uttalande om förtroende till ÖB i detta sammanhang. Men i en demokrati är det angeläget att medborgarna inte får uppfattningen, att om någon överordnad gör ett fel så får man inte ens hysa någon misstanke. Hade man vågat misstänka något skulle man naturligtvis ha undersökt varifrån pengarna kom. Att så inte skett är en allvarlig brist, och det finns anledning att säga ifrån att vi hoppas att det inträffade varit en engångsföreteelse. Försvarsministern måste ge ansvariga myndigheter besked om att saken inte får upprepas — han får ge den information som behövs och ta de kontakter med högsta ledningen som är nödvändiga.

Herr talman! Herr Jansson klagade på att medlemmarna i högerpartiets riksdagsgrupp enligt hans mening är otillräckligt närvarande här i kammaren i dag. För det första anser jag inte att en sådan bedömning tillkommer herr Jansson. För det andra är, såvitt jag kunnat räkna ut, högerpartiets riksdagsgrupp inte sämre företrädd här än någon annan partigrupp. Herr talman, det hör till god ordning i vår riksdag att vi undviker utta landen som innehåller grava anmärkningar och grovt klander beträffande utomstående person som inte kan försvara sig här. Vi brukar undvika sådant och, herr talman, jag förutsätter därför att om de avslutande orden i herr Kellgrens anförande nyss hade kommit inne i detsamma hade han inte kunnat undgå en tillrättavisning av herr talmannen.

Herr talman! Det viktiga i denna diskussion är just förtroendefrågan som försvarsministern riktigt har uttryckt det. Nuvarande innehavare av ämbetet som överbefälhavare har brustit framför allt i tre hänseenden, såsom framgår av justitiekanslerns handlingar. För det första har han underlåtit att följa bestämmelserna i Tjänstereglemente för krigsmakten när det gäller att underrätta sina överordnande, i detta fall regeringen. Vi har klara besked från försvarsministern att han icke gjort det. För det andra har överbefälhavaren hela tiden tolkat bestämmelserna i de kungörelser som finns så att han kunnat hålla sig nöjaktigt — enligt egen uppfattning — inom ramen för dessa bestämmelser. För det tredje, vilket jag anser avgörande, har nuvarande innehavaren utnyttjat fonderna på sådant sätt att det måste anses att han haft personlig vinning därav. Dessa tre skäl avgör mitt ställningstagande i förtroendefrågan. Jag har noga övervägt detta, herr talman, ty jag inser vad det betyder att jag framför dessa synpunkter från denna talarstol.

Jag kan ifrågasätta den klara objektiviteten i hans bedömningar såsom han presenterar dessa i sina utredningar. Detta säger jag som en av ledamöterna i den nu sittande försvarsutredningen. Dessutom vill jag tillägga, herr talman, att någonting som måste begäras är att överbefälhavaren till dessa fonder eller till Folk och Försvar återbetalar varenda krona och vartenda öre som man kan säga att han har haft någon som helst personlig vinning av. Det är oeftergivligt att så sker. Men även om detta sker, kan jag inte anse att mitt förtroende för honom blir återställt.

Herr talman! Först vill jag säga till herr Turesson att talmannen är suverän. Jag tror inte att herr Turesson skall uppträda här och rätta talmannen och förklara hur han skall ingripa med klubban. Det är litet väl grovt. Det är också egendomligt att herr Turesson kan ta så lätt på den fråga vi behandlar. När vi vid tidigare tillfällen har diskuterat frågan om otillbörliga gåvor har man från högerns sida mycket bestämt krävt att det skall dras upp klara linjer, så att alla vet vad man har att rätta sig efter. Högern ville tidigare inte alls ha det suddigt och otydligt utan ville ha klara regler dels för att de statligt anställda skall känna sig säkra på att inte göra någonting oriktigt, dels för att statstjänstemän inte skall bemötas med erbjudanden på ett sätt som kan ställa dem i svårigheter. Högern har verkligen ändrat sin uppfattning om den nu är beredd att bara med vördnad gå förbi det hela och säga att allting är juste. Detta högerns beteende är i viss mån också en anmärkning mot JK, efter vad jag kan förstå.

Får den lägre tjänstemannen ta emot gåvan bara den går via en högre inom statsverket? Det förefaller omöjligt att göra en sådan distinktion. Jag skulle vilja ha mycket bestämda linjer uppdragna för när man skall ingripa och när beteendet kan förbigås bara vederbörande har lämnat tillbaka pengarna och lovat att aldrig göra så mera. Låt oss säga att nu påtalade förhållanden avslöjas från något annat verk, är man då lika benägen att säga att ingenting oriktigt har skett eller skall man då hålla på att 50 kronor på 50 årsdagen är det högsta man kan tolerera och att förmåner däröver är lagstridiga? Vi behöver faktiskt klarlägga de moraliska normerna för framtiden.
Herr talman! Med anledning av fru Erikssons i Stockholm uttalande, att jag hade gjort mig skyldig till en korrigering av talmannen, är jag angelägen att framhålla att den respekt jag känner för kammarens av kammaren själv valda talmän förbjuder mig att göra något sådant. Jag har sagt att, eftersom de ord jag ansåg vara olämpliga att yttra från denna talarstol kom alldeles i slutet av herr Kellgrens anförande — det var de allra sista orden — fick talmannen naturligt inte tillfälle att avbryta anförandet — herr Kellgren avbröt det själv. Men om orden i fråga kommit inne i herr Kellgrens anförande, hade han inte enligt min bedömning kunnat undgå en tillrättavisning av talmannen. Detta innebär ingen korrigering av talmannen, fru Eriksson. Vidare vill jag gärna anföra att jag och högergruppen i övrigt inte alls tar lätt på denna fråga. Jag ser precis lika allvarligt på den som försvarsministern har gjort. Om fru Eriksson i Stockholm beskyller mig för att på grund av något slags vördnad för överbefälhavaren ta lätt på saken, så faller den beskyllningen med precis samma tyngd på försvarsministern. Jag har helt instämt i hans anförande.

Herr talman! Det är en sak som jag vill klara upp. Både herr Kellgren och herr Lundberg har berört frågan om överbefälhavaren har brustit i det avseendet att han inte har rättat sig efter tjänstereglementets bestämmelser. Därvidlag måste jag hävda den tolkningen att de pengar som överbefälhavaren fått inte har överlämnats till honom i hans egenskap av enskild krigsman utan till överbefälhavaren som myndighet. Det är ju detta kungörelsen gäller. Överbefälhavaren har av den myndighet, som enligt kungörelsen äger bestämma i sådana ärenden, fått rätt att ta emot fonderna. Han har fått användningssättet godkänt. Han har fått fonderna reviderade varje år. Överbefälhavaren har alltså rent formellt inte brustit mot några bestämmelser.

Däremot har han gjort ett mycket hårt omdöme om det som i detta sammanhang inte är av formell karaktär, nämligen sakförhållandet att fonderna har mottagits. Slutligen vill jag anföra att, om det skulle finnas hemliga fonder — vilket jag inte tror — som vi inte känner till, detta inte bara självfallet står i strid mot bestämmelserna utan också skulle vara högst allvarligt. Fonderna är anmälda till och godkända av olika myndigheter. För försvarets räkning är det i allmänhet dess civilförvaltning som har att lämna sådant godkännande. Vi känner till fonderna. Vi har gått igenom dem så långt vi hunnit denna vecka, och vi kan inte finna något anmärkningsvärt i förekomsten av dem eller i det sätt varpå de använts. Självfallet får det emellertid inte finnas fonder som inte är anmälda till de myndigheter som enligt kungörelsen har att bestämma eller — om det gäller stora fonder — till Kungl. Maj:t.

Herr talman! Jag skall givetvis inte ge mig in på någon juridisk tolkning av kap. 6 mom. 9 i Tjänstereglemente för krigsmakten. Det har justitiekanslern redan gjort. Men en vanlig människa inser att detta kapitel måste gälla, eftersom det inte endast talar om mottagande av gåva utan även om »annan förmån». ÖB:s sätt att utnyttja fonderna tyder också på att han betraktat dem som en privat förmån. Jag skulle vilja fråga herr Turesson: Vad har jag sagt som är stötande och som borde ha föranlett talmannens ingripande? I riksdagsordningens § 52, som innehåller förhållningsregler i detta hänseende, heter det: »Ingen må tilllåta sig personligen förolämpande uttryck eller eljest uppträda på ett mot god ordning stridande sätt.» Kan herr Turesson göra gällande att jag i något hänseende här i talarstolen uppträtt på sådant sätt att jag förbrutit mig mot detta stadgande i riksdagsordningen? Jag skulle i så fall bra gärna vilja veta vad i mitt anförande herr Turesson syftade på.
Herr talman! Jag förstår mer än väl att försvarsministerns svar inte kunde få annan utformning än det fick. Men jag tror att det är felaktigt att ge sig in på en tolkning av frågan, huruvida ÖB mottagit dessa pengar såsom myndighet eller såsom privatperson. Självklart är att ÖB haft skyldighet att tillfråga försvarsministern, eftersom gåvan mottogs av en person som levererade betydande mängder materiel till försvaret. Det har vidare sagts att revideringen av fonderna inte föranlett någon som helst anmärkning. Jag skall inte yttra mig om hur en revision i sådana här fall går till. Men det är märkligt att revisionen inte omedelbart gjorde försvarsministern uppmärksam på vad som förekommit. Man får nästan en känsla av att de som reviderade inte ens hade någon kännedom om vilka gåvogivarna var. Det är de dokument som redovisats efter förra kriget som föranlett mig att ta upp frågan om hemliga fonder.

Till herr Turesson vill jag säga att om en sådan här handling inte skall få påtalas i riksdagen, så är riksdagen en nullitet. Jag vill också erinra om att när vi för några år sedan diskuterade en mycket allvarlig fråga, så nämnde inte minst högerns representanter det då aktuella namnet i nästan varannan mening. Skall man följa herr Turessons recept, bör man vara konsekvent oavsett vilken person det gäller.
Herr talman! Låt mig säga några ord till herr Turesson som tydligen ansåg att mitt uttalande om högerpartiet var onödigt provocerande. Herr Turesson påstod att han inte tar lätt på denna fråga, men det är då överraskande att han inte hade något att säga själv utöver sitt instämmande i försvarsministerns anförande. Försvarsministern = bekräftade att krigsmaktsfrämjandefonden har använts bl.a. för att finansiera presskonferenser. Jag konstaterar att gåvomedlen har använts för att finansiera presskonferenser där ÖB framlade en från regeringens mening, från riksdagsmajoritetens mening och från svenska folkets mening avvikande inställning i atomvapenfrågan. Jag skall undvika övertoner i detta resonemang, men jag vill ändå säga att jag tycker att det är en ytterst allvarlig företeelse att pengarna använts på detta sätt. Försvarsministern och herr Kellgren har diskuterat den rent juridiska tolkningen av vad som har inträffat. Jag delar den mening som herr Kellgren givit uttryck för. Det är här fråga om gåvomedel som en enskild person kunnat använda efter eget gottfinnande. Jag undrar om försvarsministern har beaktat just den sidan av saken. Från den utgångspunkten anser jag att herr Kellgrens juridiska tolkning är den riktiga och att tjänstereglementet för krigsmakten kap. 6 mom. 9 är tillämpligt och av ÖB åsidosatt. Försvarsministern glömde att ge sin mening till känna till min fråga om inte alla dessa fonder borde slopas. Eller vill inte försvarsministern vid denna tidpunkt ta ställning därtill? Jag accepterar naturligtvis bådadera, men om orsaken till att jag inte fick något svar på min fråga var glömska så vill jag gärna erinra om den. Ordet »engångsföreteelse» har nämnts i debatten. Jag är personligen av den meningen att den bästa garantien för att detta blir en engångsföreteelse vore att slopa alla fonder av detta slag.
Herr talman! Jag tror inte att det är nödvändigt att jag upprepar den passus i herr Kellgrens anförande som jag bedömde som olämplig. Det yttrandet kommer ändå att stå en gång för mycket i kammarens protokoll enligt min mening. Vilken del av herr Kellgrens anförande jag avsåg framgår klart av min formulering att det gällde de allra sista orden i herr Kellgrens första anförande. Jag skulle gärna vilja stanna ett ögonblick inför ett uttalande som herr Kellgren gjorde i en replik. Han erinrade om att han är medlem i försvarskommittén, och han sade sig i fortsättningen inte kunna läsa någon handling undertecknad av den nuvarande överbefälhavaren utan misstro. Herr talman! Man måste väl ändå förutsätta att ledamöter av offentliga utredningar går till verket utan förutfattade meningar och att de har en objektiv syn på de ting de skall ta ställning till. Jag vill starkt ifrågasätta att så kan bli fallet beträffande herr Kellgrens arbete i försvarskommittén i fortsättningen och skulle vilja fråga försvarsministern, om han efter detta herr Kellgrens graverande uttalande är beredd att göra en rekonstruktion av försvarskommittén.

Herr talman! Det är alldeles uppenbart att det finns en mycket bred opinion i landet, vilken även jag tillhör, som anser att vad som här har förevarit i hög grad varit olämpligt och ur många synpunkter beklagligt. Men detta är en sak. En annan sak är att detta kan ge anledning till sådana uttalanden som här gjorts av flera talare i debatten och som närmast gått ut på att det skulle ha begåtts en handling av direkt otillåtet slag. Den granskning som skett har givit vid handen att så icke varit förhållandet.

Om försvarsministern här inte tar till orda, kan man inte undgå ett intryck som jag tror ur både regeringens och ämbetsmannavärldens synpunkt vore beklagligt. Därför efterlyser jag nu ett klarläggande uttalande från försvarsministern.
Herr talman! Jag förutsätter att herr Ståhl inte varit inne och lyssnat på debatten. Jag har tidigare, i mitt första anförande efter herr Kellgrens, klart deklarerat att jag, trots att jag finner det som passerat vara mycket olämpligt, dock inte anser att det rubbar förtroendet på sådant sätt att det finns anledning att, såsom herr Kellgren gör, kräva förändring på ÖB-posten. Trots att herr Kellgren och jag har olika meningar om detta kan jag deklarera att jag även har förtroende för herr Kellgren som ledamot av försvarsutredningen.

Herr talman! Det sades här att herr Ståhl inte hade varit inne i kammaren tidigare under debatten, och det kanske förklarar varför han hoppade in i den litet odisciplinerat. Han sade ganska vårdslöst att här hade fällts olämpliga omdömen av flera personer, Därför vill jag fråga herr Ståhl vilket omdöme jag som en av de agerande i denna fråga har fällt, som herr Ståhl anser oriktigt. Jag har hållit mig till frågan och bett om en klar definition: Hur får en statstjänsteman ta emot gåvor? Hur stora gåvor får han ta emot? Får han i fortsättningen ta emot mer än en blomsterbukett för 50 kronor på sin 50-årsdag? Eller får han ta emot en gåva från sin överordnade som denne har fått från privat håll? Den frågan har ett så allmänt intresse, att herr Ståhl inte behöver nonchalera den genom att buga sig och förklara att han är särskilt intresserad av försvaret. Det är jag också, herr Ståhl, och därför smärtar det mig oerhört att få denna tråkiga affär just när vi behöver samla alla krafter i förtroende för försvaret.

Herr talman! Jag har ingen anledning att ingå i svaromål på vad fru Eriksson har sagt. Jag kan ha åsyftat flera talare utan att behöva ha fäst något avseende vid vad fru Eriksson sagt i denna debatt.

Jag vill konstatera att även om den sista förklaringen var något bättre lämnar den dock rum för funderingar hur regeringen egentligen ställer sig. I den formella förtroendefrågan är dock saken klar. Det är inte fråga om att buga sig för överheten. Det yttrandet av fru Eriksson visar att hon fått även den delen av frågeställningen något om bakfoten.

Herr talman! Herr Ståhl ställde anspråk på klarhet. Tillåt mig då att i klarhetens namn fråga: Vilken klarhet har herr Ståhl lämnat i fråga om sin uppfattning härvidlag? Jag har sagt till försvarsministern att det skrivna svar som han har lämnat säger vad han anser om själva handlingen. Att han sedan undvikit att ta ställning till förtroendefrågan kan jag förstå.

Herr talman! Jag vill helt kort deklarera att jag delar försvarsministerns uppfattning att det från principiell synpunkt inte är lämpligt att överbefälhavaren tar emot gåvor av detta slag. Det som nu har förekommit är tyvärr ägnat att på sina håll minska det förtroende för vår försvarsledning som det är så viktigt att bibehålla. Om jag inte minns fel gjorde överbefälhavaren en framställning till försvarets civilförvaltning för att inhämta dess uppfattning, och han ansåg sig tydligen med de besked han fick vara berättigad att förfara såsom skett. Detta bör också höra till bilden. En annan sak är att det från allmänt principiella synpunkter är minst sagt tvivelaktigt, huruvida gåvor av detta slag över huvud taget skall mottagas utan att man tar reda på om vederbörande statsråd är införstådd härmed. Jag säger detta trots att vi inte skall ha något ministerstyre här i landet. Ett sådant förfarande som förekommit är från allmänna synpunkter inte tillfredsställande, men jag tycker inte att det finns anledning för herr Kellgren att föra diskussionen på den nivå han valt. Jag noterar med tillfredsställelse att försvarsministern för sin del inte anser det inträffade utgöra skäl att ifrågasätta en personförändring på överbefälhavarposten.

Herr talman! Jag skulle inte återigen ha tagit till orda om jag inte anser att denna affär från allmän synpunkt är så väsentlig. Jag måste nu begära ordet med anledning av herr Eliassons senaste inlägg. Herr Eliasson har icke tagit del av justitiekanslerns utredning. Han har icke tagit reda på hur ärendet handlagts mellan försvarets civilförvaltning och överbefälhavaren. Han har icke heller gjort sig underrättad om den process som försiggått, varvid man steg för steg försökt eliminera frågan om lämpligheten av att överbefälhavaren skulle rådgöra med Kungl. Maj:t — hans närmaste överordnade — om han har rätt att ta emot sådana gåvor. Detta är systematiskt genomfört, vilket framgår av justitiekanslerns utredning. Anmärkningsvärt är också att chefen för försvarets civilförvaltning får två anmärkningar därför att han inte tagit reda på varifrån gåvorna kommit. Det naturliga hade självfallet varit att den som erhåller gåvorna talar om varifrån han fått dem. Chefen för försvarets civilförvaltning får alltså anmärkningar för att han inte tagit reda på detta. Jag tycker att gåvomottagaren från moralisk synpunkt borde redovisa varifrån pengarna kommer. Jag tror att herr Eliasson delar denna uppfattning. Den andra anmärkning som justitiekanslern riktat mot chefen för försvarets civilförvaltning är att denna inte tillräckligt tydligt angivit, att det bara gällde en engångsföreteelse. Han har nämligen på denna punkt skrivit »medlen», medan däremot överbefälhavaren i sin skrivning använt den obestämda formen »medel». ÖB har sedan tillsammans med tjänstemän i försvarets civilförvaltning tolkat denna skrivning så att det är tilllåtet att fylla på med nya gåvomedel varje år. Jag kan inte finna annat än att detta förfaringssätt strider mot vad som bör vara riktigt. Jag kan betyga — och jag tror, herr talman, att jag har alldeles rätt — att en sådan händelse, om den hade inträffat för en generaldirektör i ett offentligt verk eller i en förvaltning, inte skulle ha kunnat undgå att föranleda en anmärkning mot denne. Jag frågar mig om inte denne generaldirektör också skulle ha åtalats. Skall det göras skillnad mellan militäroch civilförvaltning? Det är vid genomgången av hela denna affär som jag funnit att den verkligen är obehaglig. Jag kan förstå att försvarsministern från andra utgångspunkter kan hysa förtroende för den nuvarande innehavaren av detta ämbete, ty jag känner inte till alla omständigheter som gör att han kan bygga upp sitt förtroende. Jag kan bara som riksdagsman vald av det svenska folket deklarera, att jag efter det som inträffat för egen del inte kan hysa förtroende för en person med sådan tjänsteutövning.

Herr talman! Jag förstår inte vad det är i mitt anförande som föranlett herr Kellgrens reflexioner. Jag gör ingen skillnad på statstjänstemän i chefsbefattning. Om vederbörande råkar vara överbefälhavare eller generaldirektör är det principiellt lika klart att representationspengar o. d. bör ställas till förfogande av statsmakterna i vanlig ordning. På denna punkt är vi helt överens. Men det är underligt att herr Kellgren resonerar som om man inte skulle kunna utgå ifrån att det rör sig om en handling i god tro. Saken underställdes civilförvaltningen och denna lämnade sitt medgivande, det kan alltså ha blivit ett missförstånd beträffande innehållet. Herr Kellgren må ha vilken uppfattning som helst, men på detta sätt tycker jag inte man skall döma en person som inte kan försvara sig i den här församlingen. Jag utgår ifrån såsom självklart, att de uttalanden som försvarsministern här har gjort också gäller vilken annan regeringsledamot som helst vid bedömningen av honom eller henne underställda chefspersoner.

Herr talman!

Vidare har fru Ryding frågat, om jag är beredd att ta initiativ för en direkt fortsättning och vidgning av radiouniversitetets verksamhet. Med anledning härav vill jag framhålla att det enligt min mening finns starka skäl att i ökad utsträckning ta i anspråk t.ex. etermedia för undervisningsändamål. Såsom tidigare aviserats är avsikten att till nästa års riksdag skall framläggas en proposition om åtgärder på vuxenutbildningens område. Eftersom frågan nu är under beredning, kan jag inte vid denna tidpunkt redovisa något ställningstagande beträffande de många frågor som interpellanterna rest.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet och chefen för ecklesiastikdepartementet för svaret på min interpellation. Samtidigt beklagar jag att statsrådet måste vara så förtegen om regeringens inställning till vuxenutbildningen och de former i vilka en sådan skall bedrivas. Trots knapphändigheten i svaret vill jag ta fasta på det positiva i beskedet: ecklesiastikministern säger att det enligt hans mening finns starka skäl för att i ökad utsträckning ta i anspråk t.ex. etermedia för undervisningsändamål. Jag hoppas att detta statsrådets positiva ställningstagande beträffande radions och televisionens roll i undervisningen skall avsätta tydliga spår i den proposition om vuxenutbildningen som statsrådet nu aviserar skall komma till nästa års riksdag. Åtminstone vill jag tolka beskedet på det sättet. Även beskedet att en proposition i vuxenutbildningsfrågan snart skall föreläggas riksdagen är en positiv sak, men det kommer sannerligen inte en dag för tidigt. Från mittenpartihåll har vi gång efter annan här i riksdagen efterlyst krafttag från regeringen för att komma till rätta med de vuxenstuderandes problem. År efter år har åtgärder krävts för att underlätta de korrespondensstuderandes situation. Förslag har väckts om studiesocialt stöd åt de vuxenstuderande, om ytterligare vuxengymnasier och om en samlad översyn av hela vuxenutbildningsområdet. Samtliga dessa våra förslag har med hänvisning till arbetande utredningar avvisats av den socialdemokratiska riksdagsmajoriteten. Under det senaste året har det också hänvisats till en departementsutredning, där vi tyvärr har saknat all insyn. Om regeringen nu äntligen samlar sig till en helhetslösning av vuxenutbildningsfrågorna, måste det delvis ses som ett resultat av mittenpartiernas aktioner, och vi har alltså anledning konstatera att opposition lönar sig. Beträffande sakfrågan i min interpellation vill jag erinra om att den kommer att få förnyad aktualitet inom några dagar. Frågan om radions och televisionens roll i undervisningen kommer nämligen upp till debatt i denna kammare nästa vecka, då vi skall behandla propositionen om rundradions framtida verksamhet m. m, Om statsrådet alltså inte nu vill ingå på en sakdebatt, blir det kanske anledning därtill när vi behandlar radio-TV-propositionen här i kammaren. Men låt mig ändå redan nu påpeka ett par saker. Syftet med min interpellation var närmast att belysa de stora vinster som kan göras i exempelvis lärarbesparande syfte vid en vuxenundervisning som till stor del utformas med hjälp av etermedia. Vid nuvarande lärarbrist — som torde uppgå till cirka 7000 tjänster; en siffra som väntas stiga om vuxenutbildningen utformas som huvudsakligen lärarledd undervisning — måste olika former av lärarersättande hjälpmedel tas i bruk. Det är därför angeläget för oss här i kammaren att få ett besked från statsrådet om i vilken riktning vuxenutbildningsreformen skall komma att gå. Låt mig bara erinra om de pedagogiska fördelar som dessutom bör kunna vinnas vid en undervisning som huvudsakligen utformas som självstudier med hjälp av etermedia eller andra hjälpmedel i stället för institutionaliserad undervisning, ledd av lärare vilka dessutom ofta saknar utbildning för att handleda vuxna. I det sammanhanget efterlyser jag åtgärder för tillskapandet av en särskild lärarutbildningsgång för vuxenundervisning vid våra lärarhögskolor. Det är också min förhoppning att statsrådet vill ta folkhögskolan i vuxenutbildningens tjänst. Folkhögskolan är den enda skolform som för närvarande har lärare med lång erfarenhet av direkt vuxenutbildning. Tidigare har vi från vårt håll föreslagit inrättandet av ett radio-TV-korrespondensinstitut som skulle utgöra ett komplement till den nuvarande universitetsorganisationen. Dessa förslag har gång efter annan avvisats av riksdagen. Att många vuxna, som har små möjligheter att ta ledigt från sitt arbete eller som inte kan resa från sin hemort, gärna vill följa en akademisk undervisning i radio och TV vittnar radiouniversitetets kurs i statskunskap tydligt om. Beklagligt nog har dock varken ettbetygskursen i statskunskap följts upp med kurser på högre betygsstadier — vilket många som avlagt godkända tentamina beklagar — eller nya kurser kommit till stånd sedan statskunskapskursen avslutades, trots att konkreta planer funnits för sådan verksamhet. Jag vill fråga statsrådet vart förslaget om en ettbetygskurs i pedagogik tog vägen, en kurs som skulle ha kunnat medverka till att häva vår lärarbrist eftersom den skulle ha gett oss flera kompetenta lärare. Kan ecklesiastikministern nu ge besked om huruvida avsedd akademisk undervisning kommer till stånd fr.o.m. vårterminer 1967 eller kanske först fr.o.m. höst terminen 1967? Många väntar på be sked. Radioutredningen hade på dennz punkt många konkreta förslag, t.ex. gymnasiekurs i engelska, etteller tvåbetygskurs i fysik, etc. Andra förslag har också nämnts: kurs i företagsekonomi, nationalekonomi eller i andra samhällsvetenskapliga ämnen. Det behövs en flerårsplan för uppläggningen av ett radiooch TV-universitet. Är statsrådet nu beredd vidtaga åtgärder för att ett sådant universitet kommer till stånd? Jag vore tacksam för ett svar på åtminstone de sistnämnda frågorna.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Edenman för svaret på min interpellation. Tyvärr kan jag inte säga att jag är helt tillfreds med detta svar. Jag kan förstå att man vill avvakta en pågående och nu snart färdig beredning i fråga om vuxenutbildningen innan man sätter i gång nya kurser genom t.ex. radiouniversitetet, men jag förutsätter då att denna beredning också kommer att beröra vuxenutbildningen på universitetsnivå. Min fråga om eventuell omgående vidgning av verksamheten vid radiouniversitetet är alltså korrekt besvarad — tyvärr med nej — men jag har i dag inget vidare att anföra till denna del av frågeställningen. Vad jag däremot inte kan förstå är att man måste lägga ned — åtminstone temporärt; två år har nämnts — en redan befintlig undervisning som visat sig vara uppskattad och värdefull ur många synpunkter och som dessutom inte minst lämnat goda resultat. Eller anser ecklesiastikministern att den utredning som gjorts om radiokursen i statskunskap av herrar Tomas Hammar och Gustav Ödqvist visar motsatsen till vad jag vill påstå? De s.k. radiostudenter som nu finns och som ännu inte klarat sin ettbetygskurs måste känna sig något nonchalant behandlade och kanske litet lurade genom förfaringssättet, Eller föreligger det garantier för att de skall kunna fullfölja sin ettbetygskurs på annat sätt inom sex månader eller ett år? Ett starkt önskemål är också att denna kurs vid radiouniversitetet fortsätter upp till tvåbetygsnivå. Tyvärr finns det bevis på att radiostudenter, som har avlagt ettbetygskursen vid radiouniversi tetet och vill fortsätta vid ett ordinarie universitet upp till tvåbetygsnivå, blir hindrade och motade om de inte har alla formella pappersmeriter, och detta trots att de har dokumenterat att de mycket väl kunnat tillgodogöra sig studier på universitetsnivå. Dessa vuxenstuderande tvingas alltså i dag att först som privatister studenttentera i vissa ämnen innan de får lov att fortsätta. Det är uppenbart att genom upphörandet av radiouniversitetet och med dessa hinder för inskrivning vid ordinarie universitet, kan staten spoliera en god studiestart för de vuxenstuderande. Och det är lika klart att man dessutom förorsakar dessa elever — som vanligen har kommit till mogen ålder — stora förluster som kan bli så avsevärda att de inte anser sig ha råd med de önskade studierna vare sig ur tidsmässiga eller ekonomiska synpunkter. Till detta kommer att en omedelbar fortsättning av statskunskapskursen vid radiouniversitetet är ett mycket starkt önskemål från elevernas sida. Det framgår av gjorda undersökningar. Jag vill bara hänvisa till den intervjuundersökning som företagits av TBV i Göteborg och som jag omnänmt i min interpellation. I ecklesiastikministerns svar framhålles att det »finns starka skäl att i ökad utsträckning ta i anspråk t.ex. etermedia för undervisningsändamål». Detta är bra — jag har ingenting att invända. Men jag måste fråga: Varför får vi då inte behålla den radioundervisning på universitetsnivå som redan i blygsam skala förekommer? Stämmer inte statsminister Erlanders uttalande i en intervju, ingående i radiokurspro grammen, att denna studieform — som statsministern för övrigt var mycket tillfredsställd med — nu passerat experimentstadiet? Herr talman! Det blev tyvärr en hel del frågeställningar kvar trots eckle siastikministerns svar. Då dessa frågeställningar är av vital betydelse inte bara för mig utan först och främst för alla vuxenstuderande i landet — och de är som bekant inte så få — skulle jag sätta stort värde på om statsrådet Edenman kunde komplettera sitt svar och hjälpa till att ta bort några av frågetecknen.
Herr talman! Det är min avsikt, fru Ryding, att försöka bidraga med en redovisning av dessa frågor i en proposition som vi länge har sagt skall ge ett samlat grepp på hela vuxenundervisningen. Jag vill upprepa och konkretisera mitt besked så till vida att jag säger, att jag är helt övertygad om att vuxenundervisningen på universitetsplanet via radio och TV kommer att utbyggas. När det gäller ettbetygskursen måste väl fru Ryding avse tentamina och examina, och det är självfallet att de som har följt kursen och tillägnat sig den inte skall avskäras från möjligheten att också få tentera. Att däremot upprepa samma kurs för dem som inte kunnat följa undervisningen är ju ett problem som man får fundera på en gång till, innan man yttrar sig. Sedan, herr talman, några ord om det ganska egendomliga läge som är för handen. Vi arbetar i departementet med en proposition och för en mycket livlig diskussion med olika grupper, vilket man känner ganska väl till här i riksdagen. Herr Westberg t.ex. ville göra gällande att »opposition lönar sig», och det var tydligen hans mening att tack vare mittenpartiernas engagemang har en proposition äntligen pressats fram. Jag vet faktiskt inte, herr Westberg, när jag började tala om vuxenutbildning här i landet, men det socialdemokratis ka partiet har åtminstone i den senaste valrörelsen haft frågan på sitt valprogram. Opposition, herr Westberg, lönar sig förträffligt för folkpartiet, om oppositionen samordnas med ett mycket känt offentligt utredningsarbete, inspirerat, från socialdemokratiskt håll. Då når man nästan alltid framgång. Men den gamla historien om folkpartiet som gjort det mesta behöver vi kanske inte ta upp i denna debatt. Vidare, herr Westberg, blir ju situationen omöjlig om man förfar som herr Westberg gjort i detta fall. Herr Westberg har i en skriftlig interpellation ställt en rad frågor, vilka alla är värda en mindre essä. Herr Westberg får sedan av mig svaret, att jag skall lämna besked i en stor proposition till nästa års riksdag, som ju inte är långt avlägsen. Då går herr Westberg upp och tackar för svaret men ställer samtidigt en rad nya frågor på precis samma plan och vill ha besked bums. Svaret är alltså att jag skall ge besked i sinom tid, herr Westberg.

Herr talman! Jag ber att få tacka för de kompletterande upplysningar som statsrådet Edenman har lämnat. Givetvis kommer en hel del frågetecken att försvinna när propositionen ligger på bordet. Men det lär dröja i alla fall några månader till, och de vuxenstuderande som nu läser undrar hur det kommer att bli. De vill veta hur det ställer sig för dem, om de inte hunnit klara sin tentamen för ett betyg och kursen avbryts. Statsrådet Edenman säger nu att dessa studerande inte kommer att avskäras från möjligheten att tentera och fullfölja sina påbörjade studier. Jag ber att få framföra mitt tack härför, ty många har haft en oklar uppfattning på den punkten. För övrigt hoppas jag att den aviserade propositionen framlägges i så god tid att uppehållet i radiouniversitetets verksamhet inte blir för stort.

Som svar vill jag anföra följande: Det nya ämnet samhällskunskap i gymnasiet och fackskolan innehåller bl.a. åtskilliga moment som närmast kan karakteriseras som kulturgeografiska. Detta förhållande måste självfallet återspeglas i lärarutbildningen i ämnet. Jag kan här nämna att en proposition med riktlinjer för reformering av utbildningen av lärare torde komma att föreläggas riksdagen inom en nära framtid. Åtskilliga problem uppträder emel lertid under ett övergångsskede. I propositionen 1964: 171 angående reformering av de gymnasiala skolorna m.m. har jag jämförelsevis ingående redovisat min syn på dessa problem. I linje härmed har en rad åtgärder vidtagits. För att den redan aktive läraren eller den blivande läraren, som håller på att genomgå utbildning, inte skall ställas inför någon plötslig förändring tillämpas sålunda tills vidare nuvarande behörighetsregler. Vidare görs omfattande insatser för fortbildning av lärare. Det är givetvis också angeläget att den som under Öövergångstiden bedriver universitetsstudier med avsikt att utbilda sig till lärare i samhällskunskap har tillfredsställande möjlighet att studera kulturgeografi med hänsyn till samhällskunskapens nya utformning. Kungl. Maj:t har därför redan tidigare beslutat att kulturgeografi skall vara examensämne i filosofisk ämbetsexamen. Härmed är interpellantens två första frågor besvarade. Enligt 14 kap. 24 § i skolstadgan, som torde åsyftas i den tredje frågan, meddelar Kungl. Maj:t särskilda bestämmelser om behörighet till ordinarie lektorstjänst i vilken samhällskunskap ingår. Sådana bestämmelser utfärdades år 1961 med anledning av att samhällskunskap införts som självständigt ämne i gymnasiet. Dessa bestämmelser som fortfarande gäller har således inte föranletts av gymnasieoch fackskolereformen. De ändringar i reglerna om behörighet till lärartjänst i samhällskunskap som behövs med anledning av denna reform kommer att utfärdas så snart klarhet vunnits om hur den nya lärarutbildningen skall utformas.

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet Edenman för interpellationssvaret som jag finner uttömmande på många sätt. ändå skulle statsrådet öka min tacksamhetsskuld om han nu ville deltaga i ett litet kompletterande meningsutbyte. Vi kan ju föra det i det lugna bakvattnet efter det dramatiska anfallet nyss från tunga vapen.

Jag får på den punkten nöja mig med vad statsrådet sade nämligen att det förhållandet att kulturgeografiska moment upptar en del av utrymmet inom ämnet samhällskunskap självfallet måste återspeglas i lärarutbildningen. Jag är glad över det uttalandet. Det hade naturligtvis varit lugnande ur flera synpunkter, om statsrådet kunnat ge besked om att kulturgeografien blir ett obligatorium i kommande behörighetsbestämmelser för lärare i samhällskunskap. Men det är mera en önskan. Vad jag ville nu är att få resonera litet ytterligare om hur man skall kunna förbättra det mycket besvärande nuläget och få en något så när tillfredsställande situation under Öövergångsskedet. Nuläget är som sagt besvärligt. Läroplanen för det nya gymnasiet tillämpas detta läsår i alla våra gymnasier, och med sin nuvarande omfattning är samhällskunskapen ett nytt ämne. Vi har lärare som i ordinarie eller annan ställning upprätthåller tjänsterna och undervisar i ämnet men som saknar en hel del av den utbildning som skulle behövas för denna undervisning. En komplettering av deras ämneskunskaper måste möjliggöras. Vi har vidare studenter som förbereder sig för läraryrket och skall rätta sig efter behörighetsregler som är anpassade efter det gamla gymnasiet. Givetvis är det en mycket stor vinst att, såsom statsrådet påpekar, Kungl. Maj:t har gjort kulturgeografien till examensämne i filosofie ämbetsexamen. Det bör kunna stimulera dessa studerande till att ta med kulturgeografien i sin ämneskombination. Jag hoppas att så sker, men det är svårt att lita därpå så länge som behörighetsbestämmelserna inte gör ämnet obligatoriskt. På lärarhögskolan är situationen heller inte tillfredsställande. Jag har hört mig för och fått följande uppgifter. De lärarkandidater som nu bevistar undervisningen i samhällskunskap deltar i den teoretiska, metodiska undervisningen när det gäller första årskursen, som här är speciellt aktuell. Men har de inte ämneskunskap i kulturgeografi, får de inte någon praktisk utbildning; de går inga serier. Det är inte så bra när de sedermera ändå nödgas undervisa också i den årskursen. En rad åtgärder har vidtagits, säger statsrådet. Jag känner mig inte helt övertygad på den punkten. Att kulturgeografien gjorts till examensämne är som sagt en viktig åtgärd, men sedan finns det inte så många flera. Statsrådet säger vidare att det görs stora insatser för fortbildning av lärare. Nej, tyvärr inte. En så vitt jag kan förstå mycket bra upplagd kurs i kulturgeografi anordnades vid Uppsala universitet, men det var en engångsföreteelse. Nu pågår en brevkurs, om vars värde meningarna är delade. Jag kan inte bedöma den saken; jag har inte så i detalj tagit del av kursen. Ur en synpunkt kan jag emellertid konstatera att den inte är bra. De studerande får inte den nödvändiga institutionskontakten. Ta som exempel det kartmaterial som oundgängligen behövs vid en undervisning av detta slag. Man har inte nämnvärda möjligheter att ta del av allt det material som rör analysen, kartografien m.m.

Jag har inte — det vill jag försäkra herr statsrådet — framställt min interpellation i avsikt att från denna talarstol utöva en negativ kritik. Jag är personligen alltför djupt engagerad i just detta undervisningsämne för att inte vilja försöka vara med och resonera positivt om de möjligheter som kan finnas. Jag vet att svårigheterna är stora, och jag bara önskar att alla uppslag som syftar till att förbättra läget noggrant prövades. Jag tillåter mig också att nämna ett sådant uppslag, som mig veterligt inte är prövat och som jag skulle vilja be statsrådet att allvarligt överväga.

Ett sådant team kunde utgöras av exempelvis en «nationalekonom, en statsvetare och en geograf, vilka i intimt samarbete skulle lägga upp undervisningen. Sådant samarbete har ju praktiserats förr, och det bör kunna ske nu också. Eller en lärare med gällande behörighet för lärartjänst i samhällskunskap, som alltså har nationalekonomi och statskunskap i sin examen, skulle tillsammans med en geograf kunna bilda ett sådant här team. Anordningen skulle kunna underlättas genom vissa åtgärder, förefaller det mig, till exempel genom en direkt sanktionering av systemet i form av speciella anvisningar. Vidare bör tillstånd ges, att i viss utsträckning koncentrationsläsa.

Jag skulle vara mycket tacksam, om statsrådet ansåg sig kunna ge mig något ytterligare svar, framför allt kanske på vad jag anfört i den senare delen av mitt anförande.

Herr talman! På fröken Ljungbergs direkta fråga, huruvida ämnet kulturgeografi kommer att ingå i den nya lärarutbildningen, vill jag svara, att enligt min uppfattning det absolut måste bli fallet. Dessutom vill jag säga, att de som nu studerar till lärare vid universiteten helt riskfritt borde kunna läsa kulturgeografi, om de vill ha en utbildning till lärare i samhällskunskap. Det är de nuvarande lärarna som utgör det för dagen besvärliga problemet. En lektor i samhällskunskap, som i sin examen har statskunskap och nationalekonomi, är kompetent att söka ett lektorat i det nya gymnasiet, trots att kulturgeografi ingår i ämnet samhällskunskap, medan däremot en gammal geografilektor, som i sin examen har geografi och nationalekonomi men inte statskunskap, inte är kompetent att göra det. Jag tror att man i sådana fall måste räkna med dispensmöjligheter för att under en övergångstid komma till rätta med problemet. Fröken Ljungbergs uppslag att flera lärare i de integrerade ämnena över huvud taget — det gäller alltså inte bara samhällskunskap — borde kunna undervisa i samma klass vill jag gärna föra vidare för att få det mera allsidigt belyst. Med min bristande sakkunskap i schemaläggning kan jag självfallet inte från kammarens talarstol säga någonting konkret om saken, men tanken förefaller mig tilltalande. Jag kan upp lysa fröken Ljungberg om att personer i min mycket nära omgivning inom departementet varit inne på liknande tankegångar och jag tror som sagt att jag kan hjälpa fröken Ljungberg att sprida denna idé. Huruvida vägen är framkomlig vet jag inte. Men personligen tror jag att vi under en övergångstid, när vi behöver mobilisera den sakkunskap man har i dessa nya och besvärliga ämnen, icke bör skygga för ett sådant här nytt uppslag. Jag är alltså i sak positivt inställd därtill.
Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat mig om jag har för avsikt att dels meddela nya anvisningar för bostadslåneärenden i fråga om jordbruksfastigheter och dels återinföra förbättringslånen i princip efter de linjer som fanns före den 1 juli 1966. Enligt gällande bestämmelser skall länsbostadsnämnd inhämta yttrande från lantbruksnämnd över ansökning om bostadslån eller förbättringslån för byggnadsföretag på jordbruksfastighet. Enligt anvisningar, som bostadsstyrelsen och lantbruksstyrelsen utfärdat gemensamt, ankommer det härvid på lantbruksnämnden att bedöma om berörda jordbruk är att anse som för framtiden bestående brukningsenheter eller inte. Om lantbruksnämnden bedömer en brukningsenhet som bestående, innebär detta att det inte föreligger jordbrukspolitiska skäl mot att med statslån stödja en bostadsinvestering. na lantbruksnämnden i sitt yttrande belysa angelägenheten av att fastigheten kan disponeras i den yttre rationaliseringsverksamheten som lantbruksnämnderna har att främja. Angelägenhetsgraden kan variera från område till område, från fall till fall. Enligt anvisningarna bör länsbostadsnämnden inte bevilja statligt lån mot lantbruksnämndens avstyrkande om uppförande eller förbättring av bostad om en inte bestående <jordbruksfastighet bedömts hindra eller avsevärt försena en angelägen yttre rationalisering. När ett jordbruk bedömts inte bli bestående på grund av dess belägenhet eller av andra skäl bedöms vara utan speciellt intresse för den yttre rationaliseringen, skall lantbruksnämndens på rent jordbrukspolitiska bedömningar grundade yttrande vara vägledande men inte avgörande för länsbostadsnämndens ställningstagande i låneärendet. De gemensamma anvisningarna utfärdades år 1961 mot bakgrund av då gällande kungörelser om egnahemslån och förbättringslån. Dessa har ersatts av 1962 års kungörelser om bostadslån och om förbättringslån, vilka dock i nu relevanta avseenden inte innehöll någon större ändring av tidigare gällande bestämmelser. Årets riksdag beslöt vid vårsessionen att det statliga stödet i form av räntefria förbättringslån praktiskt taget helt skulle koncentreras till den pågående aktionen för att förbättra de gamlas bostadsförhållanden. Det kreditstöd som alltjämt kan behövas för andra än åldringar, handikappade och särskilda grupper som samer och zigenare skall enligt nämnda beslut i stället utgå i form av bostadslån och sålunda utan kapitalsubvention. Kungörelserna om bostadslån och förbättringslån har i enlighet härmed fått ny lydelse från och med den 1 juli 1966. Ett generellt villkor för bostadslån har tidigare varit att det kunde antas föreligga ett varaktigt behov av de bostäder, som skulle uppföras eller byg gas om med stöd av lånet. Enligt de från och med den 1 juli 1966 gällande bestämmelserna har undantag gjorts för ombyggnad av småhus, när låneunderlaget inte överstiger 20000 kr. Bostadslån för dylika olika mindre ombyggnader, som förut i princip kunnat stödjas endast med förbättringslån, får beviljas under förutsättning att ombyggnadskostnaden kan anses skälig med hänsyn till husets återstående användningstid. Herr Gustavssons första fråga synes bottna i uppfattningen att ansökningar om bostadslån för nyeller ombyggnad avslås på grund av att alltför stor vikt läggs vid jordbrukspolitiska bedömningar. Frågan om den jordbrukspolitiska bedömningen i låneärenden behandlades av 1964 års riksdag. I statsutskottets av riksdagen godtagna utlåtande nr 42 konstaterades i anledning av motioner i ämnet att bestämmelserna om bostadslångivningen självfallet inte bör tilllämpas på sådant sätt, att målet för jordbrukspolitiken äventyras. Utskottet anförde vidare, att en jordbrukspolitisk bedömning av låneärenden är av betydelse även och kanske framför allt för att lånemyndigheten skall erhålla underlag för att pröva om de tilltänkta bostäderna kommer att få stadigvarande användning. Utskottet ansåg sig därför inte böra medverka till att den jordbrukspolitiska bedömningen av bostadslåneärendena upphörde. Vid den statliga bostadslångivningen måste helt naturligt beaktas, att den investering som görs kommer till fullt utnyttjande. Detta uttrycks genom kravet på stadigvarande användning. Om det finns risk för att en byggnad inte får stadigvarande användning, kan detta förhållande inte undgå att påverka fastighetens pantvärde vid bostadslångivning. Lantbruksnämndernas yttranden innefattar en bedömning av fastighetens kreditvärde efter det avsedda byggnadsföretagets genomförande. Om fastigheten enligt lantbruksnämndens me ning inte kommer att bestå som jordbruk, kan fastighetens värde givetvis påverkas därav. Följden kan bli — i synnerhet om fastigheten redan är belastad med skuld — att erforderlig säkerhet för statslånet kommer att ligga över det beräknade pantvärdet och att ansökan avslås med denna motivering. I sak innebär detta detsamma som att byggnaden bedömts inte få stadigvarande användning. Länsbostadsnämndens bedömning av pantvärdet i nu avsedda fall kan givetvis påverkas av att det på grund av fastighetens läge kan föreligga behov av byggnaden för annan än i jordbruket arbetande. I sammanhanget bör vidare erinras om att lån för nybyggnad och genomgripande ombyggnad inte får beviljas, om tomtplatsen har ett uppenbart olämpligt läge. Bedömningen av lånefrågan måste grundas på ortens sysselsättningsbetingelser, varvid i praktiken kreditriskerna vägs mot lånsökandens skäliga intressen. Denna bedömning får — som statsutskottet vid flera tillfällen framhållit — inte bli så snäv, att bostadsbyggandet på landsbygden systematiskt missgynnas. Enligt min mening föreligger det inte bärande skäl att ändra nuvarande ordning när det gäller att bedöma varaktigheten i bostadsbehovet på platsen. Helt naturligt kan bedömningarna ofta vara svåra att göra och utrymme kan finnas för olika uppfattningar i de enskilda fallen. Den ändrade inriktningen av förbättringslångivningen aktualiserar dock frågan om de jordbrukspolitiska aspekternas tyngd när de vägs mot motiv av en rent social karaktär. De till större delen räntefria och stående förbättringslånen är i realiteten kapitalsubventioner, som i flertalet fall förutsätts successivt konsumerade under en tioårsperiod genom lägre boende-kostnader. I dessa fall är syftet att uppnå en temporär upprustning till godtagbar standard bl.a. för att inte dåliga bostadsförhållanden som sådana skall framtvinga flyttning från orter med vikande sysselsättning för personer som inte har anledning att flytta av sysselsättningsskäl. Även i dessa fall kan upprustningen medföra, att en yttre rationalisering blir uppskjuten därför att ägarens säljbenägenhet minskar genom upprustningsåtgärderna. Det är i dylika fall fråga om en avvägning mellan jordbrukspolitiska målsättningar och ren social omsorg om ägarens bostadsförhållanden. Såvitt jag kan finna måste i sådana fall de sociala skälen i allmänhet komma att väga tyngst, så att lån vägras endast i undantagsfall, framför allt när sökanden kan anses ha ett likvärdigt bostadsalternativ. Enligt vad jag inhämtat överväger bostadsstyrelsen att anpassa 1961 års anvisningar till numera rådande förhållanden. Med hänsyn till det anförda har jag inte för avsikt att föranstalta om några nya föreskrifter i fråga om bostadslån för jordbruksfastigheter. Vad angår herr Gustavssons andra fråga innebär vårriksdagens beslut att ersätta förbättringslånen för andra än åldringar m.fl. med bostadslån att det statliga kreditstödet för ifrågavarande ändamål finns kvar på i princip likartade villkor men att någon kapitalsubvention inte längre utgår. Jag har inte funnit att några nya omständigheter framkommit, som kan motivera att de nämnda kapitalsubventionerna åter införs.

Herr talman! Jag ber att till inrikesministern få framföra ett tack för svaret på min interpellation, ett svar som var mycket utförligt och i vissa avseenden även positivt. Anledningen till att jag framställt denna interpellation är helt enkelt att det råder en viss oro ute i bygderna rörande myndigheternas anvisningar när det gäller att bedöma möjligheterna för ägare till jordbruksfastighet att få lån för ombyggnad eller upprustning av sin bostad. I svaret framhåller inrikesministern att jag tycks ha den uppfattningen att det lägges alltför stor vikt vid den jordpolitiska bedömningen. Ja, det är riktigt. Enligt min uppfattning fäster givna anvisningar alltför stor vikt vid den jordpolitiska sidan, medan man alltför litet tar hänsyn till själva bostadsfrågan. Såvitt jag förstår har man också under senare tid skärpt denna bedömning, så att den jordpolitiska sidan nu tillmätes ökad betydelse i förhållande till bostadssidan. Inrikesministern säger att »bostadslånegivningen självfallet inte bör tillämpas på sådant sätt, att målet för jordbrukspolitiken äventyras». Ja det beror på vilken målsättning man har. Ser man saken på det sättet att man skall skynda på och i viss mån tvinga jordbrukare att flytta bort från fastigheterna, kan naturligtvis min ståndpunkt innebära att dessa planer något fördröjes. Men jag tror inte att man behöver riskera något sådant. Enligt gällande anvisningar skall bygginvesteringarna inriktas på brukningsenheter som har förutsättningar att bestå på längre sikt. En sådan formulering kan naturligtvis ge möjlighet till mycket skilda bedömningar. Man kan få lov att bedöma saken olika för olika delar av landet och det kan också bli fråga om mycket subjektiva bedömningar. Det går inte att sikta så långt in i framtiden; ingen vet riktigt hur förhållandena då kommer att gestalta sig, Men om man skall tolka detta bokstavligt, vilka blir konsekvenserna för den enskilde om de jordpolitiska bedömningarna får spela en alltför stor och avgörande roll? Jag vill ta ett exempel. En lantbrukare i 45—50-årsåldern med familj äger en jordbruksfastighet. Bostaden är dålig, och han behöver lån för att rusta upp eller kanske bygga om den. Lantbruksnämnden skall pröva ärendet utifrån jordpolitiska bedömningar. Om lantbruksnämnden därvid finner att fastigheten inte har förutsättningar att bestå på längre sikt, hurdan blir då denne lantbrukares situation? Om han inte har eget kapital att rusta upp bostaden med, finns det väl bara två alternativ att välja på. Antingen sitter han kvar med en undermålig bostad eller också tvingas han att sälja sin jordbruksfastighet, eftersom han inte anser sig kunna bo kvar i bostaden. Vilka förutsättningar har han i dagens läge att få en ny bostad? Är detta ett riktigt sätt att optimalt utnyttja landets resurser? En tillämpning som får sådana verkningar kan inte vara till gagn. Även om jordbruksfastigheten om 10—15 år skulle upphöra som självständig fastighet är därmed inte sagt att bostaden blir överflödig. Det har åtminstone i vissa delar av vårt land visat sig — jag medger att det kan vara olika — att bostäder av detta slag är mycket eftertraktade och lätt finner köpare när t.ex. två fastigheters arealer slås samman. I interpellationssvaret talar inrikesministern vidare om pantvärdet och dess inverkan på beslut om lån. Det heter där: »Länsbostadsnämndens bedömning av pantvärdet i nu avsedda fall kan givetvis påverkas av att det på grund av fastighetens läge kan föreligga behov av byggnaden för annan än i jordbruket arbetande.» Jag har den uppfattningen att detta är ett förhållande som man måste ta mycket stor hänsyn till. Inrikesministern vet själv att en mycket stor del av ägarna till mindre och medelstora fastigheter i Kronobergs län vid sidan av jordbruket har deltidsarbete i annan sysselsättning. Detta förhållande måste tillmätas ganska stor betydelse vid bedömningen av frågan. I slutet av interpellationssvaret kommer vi fram till den verkliga kärnan i problemet. Inrikesministern säger där: »Den ändrade inriktningen av förbätt ringslångivningen aktualiserar dock frågan om de jordbrukspolitiska aspekternas tyngd...» Vidare säger han: »Även i dessa fall kan upprustningen medföra, att en yttre rationalisering blir uppskjuten därför att ägarens säljbenägenhet minskar genom upprustningsåtgärderna. Det är i dylika fall fråga om en avvägning mellan jordbrukspolitiska målsättningar och rent social omsorg om ägarens bostadsförhållanden.» Den meningen säger väl något om att grundinställningen som jag tidigare nämnde är den, att man med bostadspolitiken skulle kunna påskynda rationaliseringen.

Jag tror att detta är mycket viktigt. Jag är inte riktigt på det klara med den fråga som inrikesministern berör då han talar om villkoren för bostadslån. Tillämpar man den jordbrukspolitiska bedömningen på de fastigheter som nu skall kunna få lån i stället för de förbättringslån man tidigare hade? Inrikesministern säger i fortsättningen att bostadsstyrelsen överväger »att anpassa 1961 års anvisningar till numera rådande förhållanden». Avses härmed den rådande bostadssituationen, så att man nu skulle tillämpa en mindre hård bedömning än tidigare? Eller tänker man i stället skärpa den nuvarande bedömningen? Slutligen säger inrikesministern att några nya omständigheter inte framkommit som ger anledning att återinföra förbättringslånen. Jag har alltjämt den uppfattningen att årets riksdagsbeslut var olyckligt. Förbättringslånen utgick till personer med små inkomster. Jag tror att de frågor som vi har diskuterat här är väsentliga ur bostadssituationens synpunkt, ur landsbygdens synpunkt och ur många enskildas synpunkter. Därför hoppas jag att man i fortsättningen, bl.a. med hänsyn till landsbygdens situation och bostadssituationen, inte kommer att tillämpa samma hårda tolkning som hittills. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! Den andra frågan som ingår i herr Gustavssons i Alvesta interpellation kanske vi inte behöver uppehålla oss vid så länge. Herr Gustavsson har deklarerat sin uppfattning. Jag har under vårriksdagen angivit regeringens ståndpunkt. Det är här fråga om en prioritering. Vi har därvid funnit att det är så angeläget att försöka åstadkomma en skyndsam förbättring av de äldre människornas boendeförhållanden, att den givna anslagsramen i huvudsak bör användas för denna uppgift, och det har inte inträffat något som har givit oss anledning att ändra uppfattning. Herr Gustavsson uppehöll sig ganska länge vid den första frågan.

Vad vi redovisat är att de sociala hänsynen på detta område skall väga så tungt, att de i verkligheten blir de huvudsakliga motiven till åtgärderna. Bakom denna tankegång ligger självfallet samma funderingar som de herr Gustavsson själv anförde, nämligen svårigheterna för den enskilde att skaffa sig bostad om han skall flytta in till en tätort, och den mentala påfrestning det ofta innebär att flytta från en invand miljö till en annan. Denna olägenhet får naturligtvis bedömas mot angelägenheten av den yttre rationaliseringen. Men nackdelen av att låta de gamla bo kvar kan inte vara så stor. Den får ändå förutsättas vara tidsbegränsad. Under sådana förhållanden är det också bättre att ta hänsyn till de humanitära och sociala skälen. Låt mig härefter säga, att sedan vi genom beslut i Kungl. Maj:ts konselj fastställt ett par prejudikat kommer de naturligtvis därefter att bli vägledande för de myndigheter som har att handlägga dessa problem. Jag vill från denna synpunkt framhålla, att det vid en ändring av bostadsstyrelsens låneanvisningar inte kommer att bli fråga om någon skärpning utan i så fall en uppmjukning av tillämpningen. Det var ju också dithän herr Gustavsson ville komma.

Herr talman! Beträffande den andra fråga, som vi här har berört, har det inte på något sätt varit min avsikt att de gamla skulle få mindre tilldelning av de resurser som finns. Jag hade hoppats att anslagsramarna skulle vara så vida, att vi hade kunnat bibehålla dessa lån. När det gäller de sociala hänsynen är jag tacksam för inrikesministerns uttalande. Jag hoppas att det ganska snart skall tränga ut till de myndigheter som har att handlägga dessa frågor. Jag nämnde tidigare att jag har den uppfattningen, att man på detta område har skärpt bedömningarna och alltför mycket tar hänsyn till de jordbrukspolitis ka synpunkterna. Men om det kommit prejudikat på detta område, hoppas vi att kännedomen härom skall spridas och avvaktar med intresse resultaten härav.
Herr talman! Herr Nilsson i Östersund har frågat mig, om jag vill lämna kammaren en närmare redogörelse för de principer som bör vara vägledande vid behandlingen av ansökningar om statligt lokaliseringsstöd till turistnäringen. De principer som riksdagen fastställt i detta avseende innebär såsom framgår av gällande kungörelse om statligt 1okaliseringsstöd, att lokaliseringslån och, om särskilda skäl föreligger, lokaliseringsbidrag kan utgå vid investering i turistanläggning inom norra stödområdet under förutsättning att stödet kommer glesbygderna där till godo. Vidare gäller såsom allmänna förutsättningar för lokaliseringsstöd bl.a., att sådant stöd får utgå endast till verksamhet, som bedöms medföra varaktig sysselsättning för arbetskraften och få tillfredsställande lönsamhet, i ort där goda förutsättningar finns för verksamheten. Även de sistnämnda allmänna förutsättningarna måste självfallet vara uppfyllda vid stöd åt turistanläggning. I det avseendet underströk bankoutskottet bl.a. att »även beträffande lokaliseringsstöd till sådana anläggningar måste riktpunkten dock enligt utskottets mening vara att investeringarna väntas ge upphov till en fortvarig sysselsättningseffekt». För att få en klarare bild av den bety delse turistnäringen har för sysselsättningen i glesbygderna har olika undersökningar av intresse i sammanhanget studerats inom inrikesdepartementet. Slutsatsen som kan dras av det begränsade material som står till förfogande är närmast den, att den direkta sysselsättning som turistanläggningar skapat i glesbygden är av begränsad omfattning. Endast en ringa del av arbetskraften vid turisthotell och pensionat är nämligen helårsanställd. Vidare sker rekryteringen till dessa arbetstillfällen för närvarande i betydande utsträckning från andra delar av landet eller från utlandet. Vad angår kravet på att de företag som erhåller stöd skall ha ekonomisk bärkraft måste man konstatera, att räntabiliteten hos företagen i glesbygderna genomsnittligt sett får anses vara relativt låg, och självfinansieringsförmågan med hänsyn därtill begränsad. Detta förhållande som vitsordats bl.a. av vederbörande företagarorganisation utgör inte, som ibland sagts, ett skäl för omfattande lokaliseringsstöd. Det måste tvärtom med hänsyn till de förutsättningar rörande lönsamhet och ekonomisk bärkraft som riksdagen angivit leda till försiktighet. Beträffande lokaliseringsstödet gäller dessutom enligt riksdagens beslut att den statliga kapitaltillsatsen skall avvägas i förhållande till företagets egen insats och övriga finansieringsmöjligheter så att risktagandet inte uteslutande begränsas till staten. Omfattningen av lokaliseringsstödet till turistanläggningar måste vidare avvägas i förhållande till det stöd som man vill lämna vid industriell nyetablering och utbyggnad. Ett 20-tal ansökningar om stöd har nu kommit in till arbetsmarknadsstyrelsen från företag inom turistnäringen. Det sökta stödet uppgår till drygt 16 milj.kr. i lokaliseringsbidrag och drygt 12 milj.kr. i lokaliseringslån. Om dessa ansökningar skulle bifallas skulle detta medföra en motsvarande begränsning av möjligheterna att tillgodose industriens behov. Samtliga hittills föreliggande ansökningar avser lokaliseringsbidrag och några t.o.m. enbart bidrag. Som tidigare påpekats erfordras särskilda skäl för att bidrag skall kunna utgå. Man måste i det sammanhanget särskilt beakta risken för att en inte önskvärd konkurrensförskjutande effekt utlöses. Lokaliseringsberedningen, inom vilken bl.a. de närmare riktlinjerna för lokaliseringsverksamheten inom ramen för riksdagens beslut diskuteras, behandlade vid sitt sammanträde i oktober frågan om lokaliseringsstöd till turistanläggningar. Vad man då kom fram till leder till att man vid planeringen av turistinvesteringar bör utgå från att endast några få anläggningar i varje län kan komma i fråga för lokaliseringsstöd och att detta stöd i huvudsak skall utgå i form av lokaliseringslån. Denna inställning ligger enligt min mening helt i linje med de principer som fastställdes av 1964 års riksdag. Slutligen vill jag framhålla som angeläget, att man i det här sammanhanget håller isär å ena sidan de skäl som kan åberopas för stöd åt turistnäringen såsom sådan och å andra sidan de motiv som är den primära grunden för lokaliseringsstöd, nämligen sysselsättningseffekten i berörda bygder.

Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret. Det har väl rått en viss tveksamhet i planeringsråden om hur man skulle handlägga ansökningar om lokaliseringsstöd till turistnäringen. Om jag har tolkat svaret rätt är det normala att ge lån, men att det även finns möjligheter, om särskilda skäl föreligger, att erhålla också bidrag till turistanläggningar. Detta är ju helt i linje med det riksdagsbeslut som fattades 1964. Det skulle vara intressant om inrikesministern möjligen kunde precisera vad som i detta fall menas med »särskilda skäl». Det ställs upp tre kriterier för lokaliseringsstöd till turistanläggningar. För det första skall stödet komma glesbygderna till godo, för det andra skall anläggningarna vara ekonomiskt bärkraftiga och för det tredje skall investeringarna skapa en varaktig sysselsättning. Det är väl på den sista punkten som man möjligen kan diskutera, om investeringar av denna typ kan skapa en sysselsättning, som fördelar sig jämnt över året och som kan betecknas som varaktig. De undersökningar som företagits och som åberopats i interpellationssvaret visar att sysselsättningseffekten är ganska begränsad när det gäller turistanläggningar. Det ligger i sakens natur, att sysselsättningen vid turistanläggningar i regel blir ganska ojämn under året. Arbetskraften där är mycket rörlig. När mantalsskrivning sker den 1 november, befinner sig arbetskraften ofta på annat ställe i landet eller kanske t.o.m. utomlands. Även turistvärdarna tror jag dock i vissa fall skulle kunna göra åtskilligt för att utjämna turistsäsongerna, vilket vore mycket fördelaktigt för den inom näringen anställda arbetskraften. Man får väl inte heller bara mäta den direkta sysselsättning som turistanläggningarna ger utan också se till den indirekta sysselsättningsskapande effekt de ofta har. Tack vare turistströmmarna kan t.ex. handlaren, jordbrukaren och stuguthyraren få sina inkomster förbättrade, och i många turistområden är detta enda sättet för den bofasta befolkningen att kunna leva kvar i bygden. Vidare är man naturligtvis också intresserad av det skatteunderlag som turistnäringen skapar. Den saken skall man inte ringakta, särskilt inte i typiska turistkommuner. Undersökningar som gjorts i vårt län visade sålunda till vår stora Överraskning, att i Tännäs kommun kom 40 procent av det totala skatteunderlaget från turismen. Utredningen gäller 1960 års siffror. I Åre kommun var motsvarande siffra 25 procent och i Undersåker låg den mellan 10 och 13 procent. Jag har tappat bort totalsiffran för Jämtlands län, men man räknade ut att turismen där tillför länet åtskilliga miljoner kronor. Om man gör en framtidsbedömning av turismens utveckling, vågar man nog slå fast att den verksamheten kommer att öka framöver. I och med att vi får mera fritid och allt högre levnadsstandard får vi också bättre råd och möjligheter att rekreera oss på andra orter. Det har nu utbildats dels en låglandsturism, om jag så får kalla den, med stugbyar och självhushåll, och dels en mera exklusiv fjällturism med stora och omfattande turistanläggningar. Säkerligen behöver vi båda formerna. I planeringsrådet, som i första led skall försöka fördela de håvor som lokaliseringsstödet innebär, måste man öÖöverväga vad man skall satsa på, om man skall satsa på båda formerna eller inrikta sig på en speciell form av turism och ge den stödet. Enligt min uppfattning bör man där inrikta sig på en koncentration av stödinsatserna till de större anläggningarna, som har bättre möjligheter att skapa nya arbetstillfällen. Detta för dock i regel med sig stora och dyrbara följdinvesteringar för samhället, som måste lägga ned mycket pengar på vägar, vatten, avlopp m.m. Inrikesministern säger i interpellationssvaret, som jag egentligen inte har någonting att invända mot, bla, att statsmakterna väl får inrikta sig på att lämna stöd till endast några få anläggningar i varje län. Jag skulle bara vilja framföra den reflexionen, att man inte i detta fall bör försöka skapa någon millimeterrättvisa mellan länen inom det norra stödområdet. Länen har olika förutsättningar att utveckla turistnäringen, och det måste vara riktigt att sätta in stödet där de bästa förutsättningarna finns, även om detta skulle innebära att ett län får stöd till några fler turistanläggningar än vad ett annat län får. Som inrikesministern väl känner till har det län jag tillhör inte fått så mycket utdelning av lokaliseringsstödet hittills, och det är kanske ett särskilt skäl för att man där bör satsa ännu hårdare på turismen. Vi hyser ingen övertro på att turismen skall kunna rädda sysselsättningen i vårt län. Vi ser den som en värdefull komplettering, och vi vill givetvis satsa målmedvetet även på den näringen, samtidigt som vi vill satsa hårt på en ökad industrilokalisering. Jag är tacksam för att inrikesministern har lämnat ett klart besked om hur stödet bör utgå till turistanläggningar.

Herr talman! Jag har förståelse för de synpunkter som herr Nilsson i Östersund har lagt på detta ärende. Jag delar hans uppfattning att när man avväger stödverksamheten mellan länen skall man inte söka åstadkomma en millimeterrättvisa och utgå ifrån att det skall vara en lika fördelning. Man har mycket stor anledning att uppmärksamma det faktiska förhållandet, som säkerligen både jag, herr Nilsson och andra jämtlänningar beklagar, att det inte varit möjligt att få kontakt med industriföretag för en lokalisering till Jämtland i den omfattning som skulle vara önskvärd. Det är klart att man då gärna skulle vilja medverka till att exempelvis turismen i Jämtland skulle kunna få ett stöd, som kanske kommer att överskrida den tilldelning som kan komma andra län till godo. Jag tror inte att några representanter från andra delar av stödområdet i och för sig kommer att ha någon erinran mot detta.

Turismen i allmänhet är ett annat problem, som herr Nilsson har berört och som naturligtvis här finns i bakgrunden. I slutet av mitt interpellationssvar har jag, för att det inte skall råda något missförstånd, sagt att turismen är en sak; en annan sak är det lokaliseringspolitiska stödet med inriktning på att åstadkomma en ökad sysselsättning åt människor. Detta stöd skall vägas mot vad vi vill göra för turismen i allmänhet. Därvidlag har jag en positiv inställning, nämligen att turismen och vår turistverksamhet har ett betydande värde och att vi borde ägna större uppmärksamhet åt såväl turismen som fritidssysselsättningen. Men huvudfrågan blir ju då: Är lokaliseringsstödet rätt form för stöd härvidlag? Frågan blir ännu ömtåligare när man kommer in på spörsmålet bidrag eller inte bidrag. Om jag lämnar ett bidrag till fjällhotell, till turistanläggningar i fjällvärlden, och gör dessa mer attraktiva, så skall detta bidrag åstadkomma en sänkning av driftkostnaderna och alltså indirekt medverka till att kostnaden för den enskilde, som anlitar turistanläggningen, blir så mycket lägre. Jag har i och för sig ingenting emot detta — jag vill betona det — men frågan är om det är rätt väg att gå. Spörsmålet togs inte upp när vi diskuterade lokaliseringspolitiken och aktualiserades heller inte av lokaliseringsutredningen. Det angavs att här skapas vissa sysselsättningsmöjligheter, utan att utredningen därför hade klargjort omfattningen av dessa — om det var årssysselsättning o.s. v. som åstadkoms. De utredningar som gjorts pekar närmast på att vi kan nå i genomsnitt en sysselsättning som omfattar cirka fem av årets tolv månader, och det är natur ligtvis inte tillfredsställande. Det kan, som herr Nilsson i Östersund sade, ges sysselsättning under några månader åt människor som bor i trakten, men en varaktig sysselsättning åstadkoms tyvärr inte. Det är möjligt att man kan bygga upp turistanläggningar, stora turistbyar.

Därmed kanske vi kan nå en attraktivitet för dessa anläggningar som är av betydande värde och som gör dem konkurrenskraftiga också mot de utlandsanläggningar inom turismen som i dag ter sig så lockande för många svenskar. Jag tror detta är riktigt, men vi får nog fundera över saken. Vi har sagt, att det gäller också att i kanslihuset bilda sig en uppfattning om vilket departement och vilket organ som är lämpligt då stöd skall ges åt en sådan verksamhet. Jag har också till företrädarna för de stora turistorganisationerna sagt, att vi får naturligtvis se till att en sådan diskussion kommer till stånd. Herr talman! Detta var några mer allmänna synpunkter på turismen. Jag har sett mig nödsakad att också ge denna bakgrundsteckning för att man skall förstå vår inställning. Inte minst gäller det den fråga som vi tagit upp med lokaliseringsberedningen beträffande formen för stödet. Skall vi ge det formen av ett driftstöd, en driftsubvention? Jag kan nämna att vi fått brev från privata företagare inom turistnäringen som klart angivit att ett stöd, vilket innefattar också bidrag, betyder att konkurrensen snedvrids. Frågan är alltså känslig. Den kan inte avhandlas på samma sätt som när det gäller att bygga en industri — då kan man klart ange att det kostar 20 eller 30 procent mer att bygga fabriken i norra delen av Sverige än att bygga den i Mellansverige eller i södra Sverige. Vad man tar hänsyn till i ett sådant fall är alltså merkostnadseffekten. Men det är inte lika lätt att diskutera frågan på denna bas när det gäller turistanläggningar. Därför har vi velat gå försiktigt fram, och lokaliseringsberedningen har för sitt vidkommande stannat för ett uttalande att i första hand bör lån förekomma. Då det gäller lån har vi författningsmässigt vissa möjligheter att ge amorteringsanstånd och räntebefrielse. Vi är beredda att diskutera dylika åtgärder, och detta har också framhållits för de företrädare för turismen med vilka vi har haft kontakt. Efter den linjen kommer vi att behandla de ansökningar vi har inne. Vi har redan avgjort något ärende där vi varit ense med företaget, och vi hoppas kunna komma överens också med andra.

Herr talman! Jag skulle faktiskt kunna inskränka mig till att instämma i vad herr Nilsson i Östersund sagt beträffande anslag och bidrag till dessa turistanläggningar. Det senaste inlägget av inrikesministern gav också klara besked i en del frågor jag tänkte ställa. Framför allt ämnade jag fråga, om vilka särskilda skäl kan åberopas för att bidrag skall utgå till turistanläggningar i norra stödområdet. Vi är näm ligen inte helt nöjda med den industrilokalisering vi fått inom länet. Sysselsättningen måste givetvis vara den viktigaste faktorn även när det gäller turistanläggningarna. Jag vill dock meddela inrikesministern att jag tror att även dessa anläggningar så småningom kommer att vara i gång under hela året. Det är också nödvändigt att vi får så många dylika anläggningar, att de kan fylla det behov vi kan komma att få. Människorna skall under sin semester ha tillfälle att inom landet få den rekreation de önskar. De skall inte vara nödsakade att resa utomlands. Turistnäringen har oerhört stor betydelse även då det gäller skatteinkomster. Som exempel kan jag anföra att en kommun i västra Härjedalen, som nämnts här tidigare, får cirka 40 procent av sina kommunala skatteintäkter via turistnäringen. För en tid sedan var arbetsmarknadsstyrelsens chef, Bertil Olsson, där uppe. Han såg mycket positivt på dessa frågor beträffande turistnäringen. När vi besökte turistanläggningarna nämndes bl.a. att oerhört många miljoner kronor har satsats från privat håll för att få i gång dem. Därför ansåg han det skäligt att staten skulle kunna lämna både bidrag och lån till både utbyggnad och nybyggnad av turistanläggningar. I svaret nämns också att anläggningarna framför allt måste vara bärkraftiga och ge god avkastning. Detta har också i bankoutskottets utlåtande klart uttalats beträffande lokaliseringspolitiken över huvud taget, och det får väl anses tillämpligt även på turistnäringen.

Vad jag ville sluta med att säga är att det är nödvändigt att vi får klara besked om hur det kommer att bli. Jag vet att framför allt en stor turistanläggning i västra Härjedalen, Fjällporten, väntar på besked. Man har faktiskt lagt fram en ekonomisk kalkyl och påtagit sig en stor del av kostnaderna. Det är nödvändigt att man får besked så fort som möjligt, så att man vet hur man skall förfara i framtiden.

Herr talman! Detta är en för mitt län mycket viktig fråga, men jag skall nu begränsa mig till ett par synpunkter. Först vill jag stryka under vad herr Wikner sade om att dröjsmål med ärendena skapat problem. Jag förstår väl att orsaken varit att man måste få fram en princip. Dessa ärenden är av annan karaktär än vanliga lokaliseringsärenden. Men dröjsmålet har skapat problem för dem som det berör, och osäkerheten bör bringas ur världen. De berörda måste få besked så snart som möjligt i de ärenden som är och blir aktuella. En formulering i svaret gör mig något undrande. Statsrådet utgår ifrån att endast några få anläggningar i varje län kan komma i fråga. Statsrådets senaste anförande var kanske något klarläggande, men jag är inte helt nöjd med hans avslutning av det anförandet. Skall denna formulering tolkas som en fördelningsram, som en regel att det skall vara samma antal anläggningar i varje län, då inför man en ny princip. När det gäller industrier tillämpar man ju inte den principen — åtminstone har inte Jämtland blivit varse att alla län ansetts böra få samma antal industrier. Skall man då tillämpa den principen på ett område där vårt län anses ha bättre förutsättningar än andra? Bedömningen av stödet till turistanläggningar måste ha samband med förutsättningarna för turism och därvid måste fjällvärlden räknas som ett plus. Jag tolkar ändå statsrådets senaste anförande så, att man vid bedömningen av ansökningar om lån skall i första hand ta hänsyn till förutsättningarna för turistnäringen och inte till fördelningen mellan länen.

Herr talman! Jag förstår mycket väl att frågan om bidrag till turistanläggningar är väldigt känslig. De olika hotellvärdarna ligger och bevakar mycket noggrant dels varandra och dels de nya företagare som kan dyka upp på området. Vi har i vårt planeringsråd resonerat så, att vi i regel endast skall tillstyrka lån och inte bidrag, låt vara att vi också kan ge bidrag om det finns särskilda skäl. Det fina med turiststödet är ju att det kan reserveras för glesbygden. Vi brukar säga klart ut till de människor som bor i glesbygderna, att de inte kan räkna med att få industrier till sin bygd. Vi måste koncentrera de industrier vi eventuellt får till några större orter inom länet. I gengäld kan vi säga till dem att där de naturliga förutsättningarna finns ute i glesbygderna kan vi försöka hjälp till genom att satsa på turistanläggningar. Jag tror att det komplement som man har i stödet åt turistnäringen är utomordentligt värdefullt, ty därigenom kan man skapa ökade sysselsättningsmöjligheter, i varje fall inom vissa delar av glesbygden. Jag tror också att det är riktigt att göra punktinsatser på stora anläggningar av internationell klass. Jag vet att sådana anläggningar blir fantastiskt dyra, ty jag har sett en utredning över en planerad och kostnadsberäknad turistanläggning av så dan storleksordning. Vederbörande har hela tiden resonerat så, att om vi skall bygga, skall vi bygga ordentligt, så att vi kan konkurrera med andra anläggningar inom landet men även med turistanläggningar i utlandet. Vi kommer väl att få tillfälle till närmare diskussion med inrikesministern rörande några av de projekt som vi har. Det saknas sannerligen inte företagare på detta område. Här anmäler kapitalstarka människor sitt intresse för att etablera sig och exploatera fritiden. Samtidigt säger man att förutsättningarna är att man får lokaliseringsstöd. Vi får nog, som sagt, satsa på stora anläggningar som är konkurrenskraftiga för att på det sättet försöka åstadkomma ökad och jämnare sysselsättning för de människor som bor ute i glesbygderna. Jag vill än en gång tacka inrikesministern för svaret, som jag tycker är mycket positivt. Framför allt är jag tacksam för att man har dragit upp klara riktlinjer för hur vi skall hantera ansökningar av denna typ.
Herr talman! Jag är angelägen om att lämna ett par kompletterande besked. Herr Nilsson i Östersund och jag skulle väl vara lika glada, om de företagare som vill bygga upp industrier i Jämtland hade varit lika talrika som de vilka vill bygga turistanläggningar där. Herr Jönsson i Ingemarsgården ställde sig litet tveksam till mitt besked i interpellationssvaret att endast några få anläggningar i varje län skulle komma i fråga. »Några få» är ju ändå ett tänjbart begrepp. Vi har inte velat fixera någon siffra.

Om ett län har underbalans i fråga om industriell sysselsättning eller annan verksamhet får naturligtvis turismen där företräde. Jag är glad om vi kan vara överens på en punkt, nämligen att vi bör satsa på några få större anläggningar. Jag tror att det är nödvändigt att säga ifrån detta, ty annars kommer vi att få ansökningar från praktiskt taget varje kommun som vill bygga en turistanläggning. Vid en konferens för något år sedan i Östersund framfördes just den tankegången, att vi skall koncentrera oss på några få ordentliga anläggningar. Men då kommer vi också fram till mycket stora summor. Jag har sett ett projekt uppe i Dalarna som kostar 20—22 miljoner kronor. Ni kan ju jämföra detta med att samma belopp för en industrianläggning borde kunna ge årsanställning åt 400 personer. Sådana avvägningar kan man inte komma förbi, och detta har naturligtvis också medverkat till dröjsmålet, vilket jag är den förste att beklaga. Vi har haft överläggningar med arbetsmarknadsstyrelsen och ett par överläggningar med turistorganisationernas företrädare. Dessa har naturligtvis känt sig litet besvikna och de har kanske också varit litet bekymrade över det besked vi lämnat om att det i första hand gäller lån. De har då sagt att de måste ompröva sina förslag och eventuellt arbeta om dem. Vi har också framhållit, att vi så långt det är möjligt kommer att ta kontakt med företagen, innan vi fattar beslut. På så sätt kommer vi in i förhandlingar med dem, och detta kan skapa ytterligare dröjsmål. Men vi arbetar nu med de aktuella ärendena och skall fatta beslut så snart som möjligt. Vi har redan fattat det första beslutet, och vi har tre, fyra ärenden under beredning och avser att fatta beslut inom kort.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

Att jag framställde denna interpellation berodde på att jag råkade befinna mig i en av våra större städer med en stor privat hyresmarknad just då denna kommuniké publicerades på förstasidorna i pressen. Den åstadkom en lång telefonkö på tidningsredaktionerna av människor som ville ha litet klarhet i begreppen. En mängd olika hyreskontrakt visades upp, men det var också en mängd hyresgäster som inte alls hade några hyreskontrakt. Alla hyresgäster hade emellertid det gemensamt, att de undrade hur kommunikén skulle tolkas och hur stor hyreshöjning de skulle få. Kommunikén tolkades också på olika sätt av olika fastighetsägare. För hyresgästen gäller det dock til syvende og sidst de pengar han måste ta ur sin portmonnä för att betala hyreshöjningen, och det är då rimligt att de får veta hur mycket de skall betala. Av många kontrakt framgick det faktiskt att grundhyran var lika med den hyra som utgick och att denna således skulle ligga till grund för hyreshöjningen. Folk går inte gärna till hyresnämnden; det kan uppfattas så att man trils kas med sin hyresvärd. Det är i våra dagar för många en förmån att ha en bostad, och man är rädd om den. Och har man t.ex. fått löfte om att få reparerat, så är man rädd för att inte få reparationen gjord om man vänder sig till hyresnämnden för att få klarhet beträffande den generella hyreshöjningen. Man vill ju egentligen inte ställa bråk åstad, men man är ändå litet misstänksam.

Han menade också att hyresrådet bör ge bättre information i dessa frågor. I svaret sades också att inrikesministern utgår ifrån att hyresrådet närmare prövar hur detta informationsbehov bäst skall kunna tillgodoses. Till detta vill jag bara säga att jag hoppas att hyresrådet inte prövar frågan för länge. Jag tycker att saken har prövats länge nog. Det hade varit bättre om allmänheten fått klarare besked tidigare. Hyreslagstiftningssakkunnigas förslag bereds nu i justitiedepartementet och, om förslaget förverkligas i sina huvudlinjer, så innebär det att nuvarande regleringssystem försvinner och därmed försvinner många av de besvärligheter jag påtalat. Men jag tycker ändå att det är beklagligt att vi inte haft möjligheter att tidigare införa enhetliga hyreskontrakt. Vi har enhetliga mantalsskrivningsblanketter o. d., och det hade väl inte varit omöjligt att införa enhetliga hyreskontrakt i vårt land. Jag är ännu inte övertygad om att detta inte är någonting som man bör överväga. Möjligheten att kräva skriftligt hyreskontrakt skall också tas upp till behandling, sade inrikesministern. Det är bara bra. Jag hoppas innerligt att man då kan åstadkomma ett enhetligt hyreskontrakt så att alla kan vara säkra på att över huvud taget få ett kontrakt. Det finns alldeles för många som månad efter månad lever utan hyreskon trakt med endast fjorton dagars uppsägning och som kanske inte vågar säga emot, även om de varit hos hyresnämnden och fått reda på att deras hyrestillägg inte skulle ha varit så stort. De gör ingenting av rädsla för att nästa månad stå utan bostad. Jag tycker att svaret var positivt och bra och ber att få tacka för det.
Herr talman! Om vi kommer över till ett nytt system med en ny hyreslag i huvudsak enligt kommitterades förslag, kan vi räkna med att det på bostadsmarknaden kommer att i ökad utsträckning bli förhandlingar parterna emellan. Det är självfallet att frågan om mera enhetliga hyreskontrakt kommer att uppmärksammas i sådana sammanhang. Man kan förvänta sig att då få fram ett sådant resultat som fru Torbrink nu efterlyser.

Herr talman! Herr Jönsson i Ingemarsgården har frågat om jag vill påskynda behandlingen i 1961 års sjukförsäkringsutredning av frågan om förbättrad sjukvårdsersättning för pensionärerna, så att förslag om en uppmjukning av den nuvarande begränsningen av förmånerna till 180 dagar snarast kan föreläggas riksdagen. Enligt vad jag erfarit avser utredningen att under 1967 lägga fram förslag i fråga om det avsnitt av sitt utredningsuppdrag, som bl.a. avser ersättning för sjukhusvård. Frågan om pensionärernas sjukbjälpstid ingår i detta avsnitt och kan inte lämpligen brytas ut ur sitt sammanhang.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för socialdepartementet för svaret på min interpellation. En lösning av de problem som jag har tagit upp i interpellationen har vid flera tillfällen krävts här i riksdagen. Om jag tolkar svaret rätt ser det ut som om ett förslag kommer att framläggas under nästkommande år. Det tycker jag är utmärkt. Frågan gäller bara vad detta förslag kommer att innebära, men det kan jag inte begära att på förhand få besked om. Jag vill bara uttala förhoppningen att det blir ett positivt förslag. Många folkpensionärer känner sig nu oroliga. De vet att man höjer beloppen i sjukförsäkringen från den 1 januari, och de har svårt att förstå att de skall behöva vänta på långa utredningar innan denna fråga kan lösas. Jag hoppas därför att utredningen blir färdig i så god tid under 1967 att ett positivt förslag kan framläggas till höstriksdagen.